Herr talman! Jag skall inte säga så många ord om konstitutionsutskottets utlåtande nr 41, men till utlåtandet finns fogat ett särskilt yttrande som går ut på att vi som motionärer i denna fråga — motionen lämnades för ett och ett halvt år sedan — är till allra största delen nöjda, men ändå på ett mycket centralt avsnitt vill göra en markering. Här har lagts ned ett mycket omfattande arbete av konstitutionsutskottets sekretariat som lämnat ett intressant material, vilket sannerligen är värt ett ingående studium. Man har givit sig in på ett område som inte varit tillräckligt väl belyst tidigare. Med hänsyn till den debatt som förts under de senaste åren kommer detta material säkerligen att ha en mycket stor betydelse även för den närmaste framtiden. Det har talats mycket om självsanering inom pressen. Går man tillbaka för att se vad som skett finner man att denna självsanering karakteriseras av en utomordentlig tröghet. Det motionerande som förekommit vid såväl 1967 som 1969 års riksdagar har onekligen hjälpt till i detta arbete. Tidningsutgivarna själva har haft ett ganska begränsat intresse, eller i varje fall inte tillräcklig handlingskraft, för att genom föra den självsanering som det ofta talas om. Det är väl ingen tillfällighet att under de senaste två åren utkommit åtskilliga debattböcker och skrivits många debattartiklar av journalister som själva anmärker på en del av de förhållanden som förekommer inom denna del av massmedia. När denna motion lämnades kom den att mötas med mycket stort intresse på sina håll, men också med negativism i vissa kretsar inom pressen. Här är angeläget att ännu en gång slå fast att framställning om en pressetisk undersökning ingalunda dikteras av vilja att begränsa tryckfriheten. Tvärtom har vi sagt — och det har sagts många gånger tidigare i detta sammanhang — att vi tagit upp detta mot bakgrund av den fortgående tidningsdöden och den alltmera omfattande pressmonopolismen i vissa delar av landet, som gör att man får ställa större anspråk på hur vi som mottagande part blir furnerade med nyheter och informationsmaterial från tidningarna. Denna företeelse är inte unik för Sverige. I Tyskland finns samma fenomen. Vi hade tillfälle att för utskottets räkning fara dit ned och studera förhållandena. Det berättades att en tredjedel av dagstidningarna i Tyskland försvunnit sedan 1959 och att den mycket omdiskuterade Springerkoncernen, som i så hög grad ägnat sig åt nyhetsoch åsiktsindustrin, nu satsar på andra media på detta område. Det är en utveckling som gör det utomordentligt angeläget, som vi motionärer ser det, att se över vad som sker, dels mot bakgrund av den mycket generösa tryckfrihetsförordning som kom till för 21 år sedan, dels mot bakgrund av de strukturella förändringar som samtidigt har skett. Man har diskuterat det här väl litet i pressen — man vill tydligen inte gå in på det — men det är utomordentligt angelägna frågor. Jag skall inte förlänga debatten så mycket trots att det skulle finnas kolos salt mycket att säga. Med hänsyn till det omfattande material som finns i ärendet och med hänsyn till den omfattande debatt som nyss har avslutats är måhända kammaren nöjd för dagen med de tal som hållits om yttrandefrihet, pressetik och liknande ting. Det finns emellertid skäl att rikta uppmärksamheten på det som anförts i det särskilda yttrandet. Samtidigt som vi har avgivit en motion om en pressetisk undersökning har vi starkt anslutit oss till de utredningsdirektiv som regeringen lagt fram och av vilka det framgår att yttrandefriheten i massmedia skall beredas så fullständigt och effektivt skydd som möjligt och att de grundläggande reglerna härom skall finnas i grundlag. Vi är emellertid en smula kritiska på en punkt i dessa direktiv, och det är när man upprepade gånger pekar på massmedias frihet. Vi motionärer vill tala om att det också finns en annan part i sammanhanget. Massmedia är den ena parten och allmänheten den andra. Vi hoppas att den utredning det blir fråga om kommer att ske mot bakgrunden av både massmedias frihet och allmänhetens krav på att denna frihet används på ett sätt som ligger i linje med vad som kan innefattas i hedersbenämningen den tredje statsmakten. Det finns, som vi tidigare påtalat, stora brister på detta område. Jag har, ärade kammarledamöter, med detta bara velat markera att vi motser utredningen med utomordentligt stort intresse. Det vore synnerligen angeläget att det i ett sådant utredningsarbete ingick aktiva yrkesutövare, att omdömesgilla journalister fick vara med. Journalistkåren är sannerligen ingen enhetlig grupp formad i en och samma mall. Inom denna kår finns de mest skilda personligheter. Många omdömesgilla människor i den kåren har med tillfredsställelse noterat att denna motion har lämnats. Man är oroad över vissa tendenser som på sina håll har spritt sig under senare år. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till konstitutionsutskottets utlåtande med beaktande av vad vi anfört i det särskilda yttrandet på s. 7.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har ägnat denna fråga mycket stort intresse och behandlat den under hela fem kvartal. Frågan är också av stor räckvidd. Motionärerna önskar att pressetiken skall förstärkas i vårt land liksom de publiceringsregler under vilka pressen arbetar. Det är en lika lovvärd som gammal strävan. Försöken att höja pressens etik är ungefär lika gamla som pressen själv. Motionärerna utgår från den pågående koncentrationen i pressen, den s.k. tidningsdöden. Denna är i och för sig en oroande faktor som vid upprepade tillfällen har diskuterats i riksdagen. Två utredningar har tillsatts, presstöd har skapats o.s.v. Det har skett i känslan av det behov som finns av att säkra en differentierad press för nyhetsförmedling och = opinionsbildning. Motionärerna drar emellertid mycket överraskande slutsatser av denna koncentrationsprocess när de säger att det behövs en allmänhetens ombudsman som skall bevaka pressen, radio och TV. Motionärerna gör alltså en sammankoppling mellan koncentrationstendensen, pressetiken och samhällets bevakning av pressen. En sådan sammanblandning förefaller mig på intet sätt övertygande eller logisk. Det skulle vara anmärkningsvärt om riksdagen eller Kungl. Maj:t utsåg en pressombudsman med uppgift att bevaka massmedia — samtidigt som man i grundlagen har ett regelsystem som avser att komma till rätta med övertramp i pressen. Man skulle alltså då ha dels tryckfrihetsförordningen inklu sive brottsbalken med deras rättsregler, åtalsprocedur och påföljdssystem, dels en av riksdagen eller Kungl. Maj:t utsedd pressombudsman med sina korrektiv och sina regelsystem. Det har inte påvisats något behov av en sådan dubblering av samhällets korrektiv gentemot pressen. Motionärerna hävdar mycket eftertryckligt att de inte vill komma åt eller inskränka tryckfriheten. De har rätt att bli trodda på sitt ord. Men nog verkar deras uppläggning en aning underlig. Ännu mer förvånande är det att de tänker sig att denne pressombudsman även skulle bevaka Sveriges Radio. För några år sedan infördes en särskild radioansvarighetslag, och därutöver finns avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Detta regelsystem borde räcka; man skall därutöver inte behöva föra fram tanken på en särskild PO: I sitt särskilda yttrande varierar motionärerna sitt tema. De tar där upp frågan om, som det heter, en medveten sammanblandning mellan nyheter och kommentarer i pressen. Detta anses motivera att kartlägga 20 års erfarenheter av tryckfrihetsförordningen. Det är från de utgångspunkterna man avgett det särskilda yttrandet. Jag har svårt att följa med herr Palm och hans sympatisörer i dessa tankegångar. Sammanblandningen av kommentarer och nyheter i pressen är ju icke primärt en tryckfrihetsfråga och kan väl inte ge anledning till granskning av tryckfrihetsförordningen. Man kan ogilla den sammanblandning som sker på många håll i pressen av nyheter och kommentarer, och jag tillhör den journalistskola som helst vill separera nyheter och kommentarer. Så sker också i större delen av svensk press, alldeles markant i landsortspressen. Det finns dock en viss journalistisk skola som är av motsatt uppfattning och driver en mera outrerad sammanblandning av kommentarer och nyheter för att få större slagkraft åt sina opinioner. Man kanske kan säga att även Sveriges Radio är inne på en sådan linje, främst i nyhetsprogrammen som ofta är en blandning av nyheter och kommentarer och där det är svårt för lyssnaren att veta vilket som är vilket. Detta är emellertid mera en fråga om journalistisk metodik och uppläggning än om tryckfrihet. Det kan gärna och med fördel tas upp på annat sätt än genom en kartläggning via tryckfrihetsförordningen och en översyn av den. Motionärerna är skeptiska mot pressens självsanering. Det kan man gott vara, ty här har man mycket blandade erfarenheter — en del goda och andra negativa. På senare år har skett en uppryckning genom att man inom pressens organisationer, t.ex. Publicistklubben, gjort en översyn av publiceringsreglerna just i syfte att förbättra pressetiken. Det skall framgent så att säga inte bli så billigt att bryta mot PK:s regler som det hittills har varit då det praktiskt taget inte funnits något att förlora men ofta lösnummerförsäljning eller annan vinst att tjäna. I stort sett har vi en balanserad press i vårt land, särskilt om man jämför med många andra av de stora tidningsländerna i världen. Den uppryckning som nu har skett innebär också att pressen har tillsatt en ombudsman som skall få en uppsökande verksamhet. Det har blivit en revision av publiceringsreglerna o.s.v. Detta är ett led i en uppstramad självsanering, och man har, som också konstitutionsutskottet uttalat, skäl att vänta och se. Men utskottet uttalar en viss tveksamhet på denna punkt utan att närmare underbygga vad tveksamheten beror på. Justitieministern har i dagarna bebådat en utredning som skall ta ett samlat grepp på hela massmediaoch tryckfrihetsfrågorna. Det är ingen lätt uppgift. När en motion av motsvarande innebörd behandlades i riksdagen år 1964 avslogs den av ett enhälligt konstitutionsutskott, som ansåg att de tekniska skillnaderna mellan olika massmedia var så stora att man inte lämpligen borde sikta till en gemensam lag. Jag moltser den kommande massmediautredningen med stort intresse.

Det är ett nytt grepp som är lovande, och det finns skäl för både motionärerna, med herr Palm i spetsen, och riksdagen att med tillförsikt se det arbetet an, plus den uppstramade självsanering som pågår inom svensk press.

Herr talman! Herr Möller återkommer till den traditionella argumentationen som man möter i vissa kretsar inom pressen: Här är allting bra, här ordnas med självsanering, Publicistklubben finns med sina regler — denna förnämliga sällskapsklubb, som jag också tillhör, där det kan vara väldigt trevligt att få avlyssna föredrag och föreläsningar i sådana ämnen. Men det finns också en annan grupp som arbetar med regler, herr Möller. Det är Journalistförbundet. Bara det fenomenet att man från två håll arbetar med olika regelsystem, att journalisternas egen yrkeskodex kanske inte precis ligger i linje med Publicistklubbens publiceringsregler, är väl en markering av att det inte är så välbeställt som man naturligtvis vill beskriva det när man arbetar i en tidning — jag har själv gjort det. Man vill inte gärna erkänna att det finns en hel del svagheter i den utveckling som sker. Dess bättre har utskoitet också markerat detta i sin skrivning. Jag vill bara erinra om vad tidningen Journalisten skrev i sitt aprilnummer år 1968 beträffande dessa fenomen Ang.

Vidare förekommer i hög grad, som jag sade, en sammanblandning av kommentarer och nyheter. Det är intressant att konstatera att det för två år sedan stod i Publicistklubbens regler att man skulle skilja på nyheter och kommentarer, men detta ströks i dessa regler, då man ansåg att det var svårt att efterleva dem. Denna sammanblandning tenderar öka i omfattning, och under senare år har en slags maoistisk skola uppstått på sina håll där det sägs att man skall använda varje ögonblick för agilation, oavsett om man är satt att servera nyheter för en bred allmänhet eiler om man sysslar med något annat. Detta är ett mycket intressant fenomen som kan bli mycket allvarligt i vissa lägen. Jag vill ännu en gång nämna att jag har kontakter med vitt skilda kretsar inom journalistkåren, och jag vet därför att den uppfattning som herr Möller företräder när det gäller vår motion inte är ensartad. Det finns många som har en positiv inställning till att det görs en utredning på detta område. Statsmakterna brukar ju kunna anse sig ha rätt att se över områden inom samhällslivets olika funktioner och finna att det är helt rimligt och i sin ordning.

Herr talman! Konstitutionsutskottets yttrande i detta ärende bär i hög grad prägeln av en kompromiss — det vill jag särskilt påpeka för herr Möller — mellan ganska olikartade åsikter. Detta märks på att utskottet har behandlat ärendet så länge, som herr Möller sade, och det märks på så sätt att vi i detta ärende kanske i någon mån blivit akterseglade. Utskottet har exempelvis inte till fullo kunnat följa upp effekten av det beslut som pressorganen fattat i och med tillsättandet av en allmänhetens pressombudsman. I den promemoria som bifogats utlåtandet ges en förträfflig översikt över hur opinionsnämnden fungerar, även om jag skulle vilja säga att en del reflexioner där mera präglas av juristens tänkesätt än av vetskap om journalistikens villkor. Vad jag vill påstå det är att det under de senaste åren av yrkeskåren och av ledande tidningsmän gjorts ansträngningar för att förbättra pressetiken. Den är inte så dålig som här sägs, och man har inte visat ett sådant bristande ansvar som det ibland påstås. Jag tror att vi bäst kan se det om vi går några år tillbaka i tiden och undersöker vad som då skrevs i pressen. När vi hör dagens skildringar skulle vi inte kunna tro att det existerat en mycket utpräglad pressetik förr i världen. Även då fanns det mycket på gott och ont, och jag tror inte att en undersökning skulle visa att etiken stod högre då — jag tror att vi ofta glömmer det. Här har talats om sammanblandningen av kommentarer och nyheter. Jag håller med herr Möller om att det här mest är fråga om metodik. De flesta vet mycket väl att man skiljer mellan kommentarerna och nyheterna på nyhetsplats, men det finns en typ av kåserier och kommentarer som även innehåller nyheter och som signeras av dem som arbetar enligt detta system. Det är därför inte någon ändring som skett på denna punkt, så att man säger: ”Strunta i att hålla nyheterna som nyheter!” — Det är en felaktig tolkning av reglerna. Jag skall inte fördjupa mig i funderingar kring pressetiken alltför mycket. Jag vill bara peka på att åtskilligt har skett i positiv riktning under de senaste åren. Det har inom tryckfrihetens gränser skett en frivillig upprustning i två syften. Man strävar alltså här att frivilligt skärpa kraven inom den frihet som lagen ger utrymme för. Riktmärket har varit dels att ge upprättelse åt den enskilde som mer eller mindre oavsiktligt skadas, dels att förebygga skador. Det har gällt att tillgodose dessa synsätt utan att tillgripa eller bana väg för ingripanden som leder till styrning eller innebär censur, något som jag antar att ingen här vill förorda. Genom den upprustning som skett har den tidigare eftersläpningen av ärenden i opinionsnämnden upphört. Sedan allmänhetens pressombudsman tillsattes har man kommit därhän att klagomål som inkommit till nämnden vanligen har färdigbehandlats tre veckor därefter. Jag tror inte att det är möjligt att förkorta tiden ytterligare, särskilt inte med tanke på andra besvärstider och hur lång tid det i övrigt kan ta att behandla likadana ärenden. När nämnden senast sammanträdde kunde den behandla alla aktuella ärenden så när som på fem. Nämnden har också börjat tillämpa de nya regler som innebär att en tidning kan få betala till att börja med 500 kronor för att den gjort sig skyldig till en allvarlig kränkning av god publicistisk sed. Den regeln har nämnden nu använt sig av. En tidning har fällts. Samtidigt får vi hoppas att en bötfällning skall uppfattas som så förnedrande att ingen tidning i onödan ådrar sig en sådan. Det är, tror jag, på den vägen saneringen måste ske. Åtgärder har nu också vidtagits för att ge allmänhetens pressombudsman resurser att fungera på heltid, och hans kansli skall efter vad jag har hört byg gas ut. Den reformen är, enligt vad jag har inhämtat, nära förestående. Jag hör själv till dem som ansett att det borde ha skett tidigare och noterar med tillfredsställelse att reformen nu synes stå inför ett förverkligande. Likaså konslaterar jag med tillfredsställelse att man är i färd med att förse varje journalist med en handledning om vad som åligger honom eller henne ur pressetisk synpunkt. I Norge finns redan en sådan vägledning, kallad ”Ver varsom journalist”. Den uppmaningen är väsentlig, och den har kanske i alltför ringa grad uppmärksammats vid den utbildning som sker vid de anstalter riksdagen har fattat beslut om. Men också här sker nu en upprustning. Vid Journalistinstitutet i Stockholm har denna vår betydligt större uppmärksamhet än tidigare ägnats åt de pressetiska frågorna. Ombudsmannen har bl.a. fått ägna en dag åt undervisning där. Man tar alltså upp de pressetiska och pressmoraliska frågorna med större allvar än tidigare. Jag tror inte heller, som herr Palm sade, att pressens folk eller andra representanter för massmedia har något att invända mot en översyn av tryckfriheten med sikte på att skapa en enhetlig massmedialag. Det enda jag med eftertryck måste varna för är en skärpning av yttrandeoch tryckfriheten så att den inte längre skulle utformas enligt de riktlinjer som finns i tryckfrihetsförordningen. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att justitieministern, såsom herr Möller redan har påpekat, säger i direktiven att arbetet skall ske med tryckfrihetsförordningen som utgångspunkt. Jag konstaterar alltså, herr talman, alt en sanering på frivillig väg redan pågår och att en översyn av tryckfrihetsförordningen, om den leds rätt, kan bli till gagn. Det finns inte någon anledning att motsätta sig en sådan översyn.
Herr talman! Jag hoppas att det är tillåtet för en vanlig lekman att blanda sig i detta colloquium mellan journalister! Jag gör det närmast med utgångspunkt i det relativt tveksamma nöje som det innebär att vara medlem av både Radionämnden och Pressens opinionsnämnd, där jag har utsetts till en av allmänhetens representanter. Det tycks mig som om motionärerna inte riktigt har observerat den stora skillnaden mellan pressen å ena sidan och Sveriges Radio å den andra. Radionämnden är ju ett lagfäst organ och Pressens opinionsnämnd ett helt frivilligt inrättat organ. Riksdagen har skyldighet att fastställa de former i vilka Sveriges Radios program skall granskas, eftersom det nu råkar vara ett statsmonopol vi har när det gäller etermedia i vårt land. Det är en helt annan sak om statsmakterna skulle blanda sig i hur man inom pressen vill sanera sin egen verksamhet. Enligt min mening behövs det utomordentligt starka argument för att samhället skall betrakta den självsanering som nyligen har förstärkts såsom så bristfällig eller otillfredsställande att staten måste ingripa. Frappant i både Radionämndens och Pressens opinionsnämnds arbete är att de allra flesta utslag är enhälliga. Trots att skilda politiska åskådningar är representerade och de människor som sitter i dessa organ företräder olika generationer, olika trosuppfattningar och olika ideologier, visar det sig ändå att man i så gott som samtliga fall efter resonemang kan komma fram till gemensamma ståndpunkter. Detta tyder på att det finns rätt mycket av consensus i det svenska samhället när det gäller vilka fordringar man kan ställa på Sveriges Radio, med utgångspunkt i radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, samt på tidningarna. Detta är ett intressant faktum och borde leda till den slutsatsen att ett mycket gott underlag finns för en självsanering. Frågan är sedan om instru menten för denna sanering är tillräckliga. Några observationer har jag gjort när det gäller sättet att reagera på utslagen. Det är påfallande att Sveriges Radio enbart för en intern diskussion om Radionämndens utslag. Det förekommer inte något offentligt samtal om detta. Jag tror inte att Sveriges Radio vid något tillfälle i något program har diskuterat Radionämndens utslag och konsekvenserna av dem för den framtida programsättningen. Det vore önskvärt med en mer öppen diskussion på den punkten. Det är också värdefullt att även radions medarbetare har börjat delta i tidningsdebatten om vilka krav man skall kunna ställa på Sveriges Radios programsättning och redigeringsprinciper. Jag har också observerat att det vid något tillfälle har förekommit att en tidning har polemiserat mot ett utslag från Pressens opinionsnämnd. Skulle detta bli en regel, skulle utslagen från Pressens opinionsnämnd ganska snart bli meningslösa. Nu anser jag det rätt självklart att opinionsnämnden i sin nya skepnad bör få fungera ett tag, både med pressombudsmannen och med företrädarna för allmänheten i denna nämnd, som ju tidigare bortsett från en jurist enbart har bestått av företrädare för pressen. En värdering av opinionsnämndens arbete kan så småningom ske. Men det är samtidigt angeläget att man nu försöker tillgodose en del önskemål. Låt mig mycket kortfattat nämna några. Allmänhetens pressombudsman bör få arbeta på heltid. Det var från början en orimlighet att han förmodades kunna göra sitt arbete på halvtid. Jag tycker också att det vore önskvärt att andra tidningar än de som har fällts publicerar opinionsnämndens utslag. Självfallet skall detta inte ske regelmässigt, men när utslag i ett intressant mål har fällts borde åtskilliga tidningar känna sig fria att publicera utslaget och helst även kommentera det. Jag tycker att det skulle vara önskvärt också med en mera intensiv pressetisk diskussion i tidningarna och mellan tidningarna. Det är ganska orimligt att man fortfarande på många håll intar den attityden att dessa problem inte skall diskuteras öppet i tidningarna — de är interna och ingenting för läsekretsen. Det är bra att Publicistklubben sammankomster numera är öppna i den meningen att vad som där sägs får refereras. Jag har alltid tyckt att det varit underligt att när man i Publicistklubben har diskuterat pressetiska frågor, så har det varit en regel att vad som där sagts inte fått publiceras. Denna reform bör hälsas med tillfredsställelse. Det vore också önskvärt att Radionämndens utslag diskuterades av tidningarna. De större tidningarna håller sig med recensenter som dagligen följer radiooch TV-programmen men praktiskt taget aldrig kommenterar de beslut som Radionämnden fattar. Det skulle vara intressant att få höra deras synpunkter, som har möjlighet att kontinuerligt följa programmen. Jag har vid tidigare tillfällen här i riksdagen talat om vikten av att Radionämndens utslag publiceras i sammanfattad form. Det kommer nu att ske genom ett beslut som har fattats av Radionämnden. Det är rätt självklart att man i detta sammanhang känner behov av att efterlysa en större satsning från samhällets sida på massmedieforskning. Om man jämför med USA, England och Tyskland så ligger Sverige långt efter i detta avseende. Det vore önskvärt att sådan forskning bedrevs inte bara vid universiteten utan också vid journalisthögskolorna. Slutligen känner jag ett behov av att uttala ett tack till motionärerna för deras motion, om inte annat så enbart av det skälet att bilagan till utskottets utlåtande, God publicistisk sed, är ett utomordentligt värdefullt dokument. Det borde publiceras i särtryck så att det lättare blir möjligt att förmedla det till en intresserad allmänhet.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse vad herr Möller sade om betydelsen och vikten av de pressetiska reglerna. Han nämnde att denna fråga har varit aktuell mycket länge och är praktiskt taget lika gammal som pressen själv. Detta tycker jag närmast ger belägg för att den brist på optimism som vissa har haft mot en självsanering är ganska motiverad. Fortfarande kan nämligen påvisas missbruk av tryckfriheten. Jag vill med en gång slå fast — det gjorde också herr Palm — att vi är ute för att slå vakt om den värdefulla princip som tryckfriheten innebär. Vad vi vill bekämpa är missbruket av denna princip samtidigt som vi vill hävda en annan princip som enligt vår mening är lika angelägen, nämligen den enskilda människans personliga integritet. Jag vet mycket väl att det har skett en uppstramning på olika håll av tryckfrihetsreglerna, men som herr Möller också antydde har utskottet för egen del uttryckt tveksamhet om huruvida resurserna är tillräckliga för att åstadkomma den sanering som man är ute efter. Jag hälsar med tillfredsställelse den upplysning som vi fick alldeles nyss om att man är beredd att bygga ut dessa resurser. Det skulle ge oss större anledning att förvänta en förbättring. Men det är väl ändå så, som herr Palm påpekade, att det finns många människor inom denna yrkeskår som har synnerligen divergerande åsikter om vad som kan betecknas som god journalistik och inte.

pressetiska frågor des arbetsuppgifter. Det kan också vara svårt för medlemmarna i denna yrkeskår att tillämpa sina möjligheter att neka fullgöra tilldelade uppdrag i praktiken. Såvitt jag kan utläsa av bilagan har det skett endast i två fall. Det talades om korrigeringsmöjlighet mot felande press och om att 500 kronor hade utdömts i böter. Snälla fru Segerstedt Wiberg, jag tror faktiskt inte det har så stor betydelse för de större tidningarna om de skulle betala dessa böter, om de kan få väsentlig försäljningsframgång genom att tillåta sig en del skriverier. Det primära är för övrigt inte att åstadkomma korrigeringsregler. Det vi är angelägna om är, vilket också fru Segerstedt Wiberg själv sade, att förebygga en journalistik som är otillfredsställande. Vad vi vill ha är en press som dels genom sakligt urval ur det stora nyhetsflödet, dels genom bredd på den information som ges till medborgarna ger oss ett riktigt underlag för den opinionsbildning vi alla finner så synnerligen angelägen.
Herr talman! Låt mig endast, till förebyggande av eventuella missförstånd, säga att det visst inte förhåller sig på det sättet som herr Palm trodde, att jag tycker att det är bra som det är i pressen. Jag är tvärtom i vissa delar både oroad av och starkt kritisk mot vissa former av s.k. modern journalistik. Vad jag vill komma åt är den tankegång motionärerna har uttryckt när de siktar till att få två statliga regelsystem och en särskild ombudsman som skall verka vid sidan av tryckfrihetsförordningen. Jag har inte kunnat bli övertygad om att det finns något som helst behov av eller styrka i en sådan dubblering. Jag kan inte se hur man skulle komma åt att hyfsa problemet beträffande sammanblandningen av kommentarer och nyheter utan att göra ingrepp i tryckfriheten. Jag tror nämligen inte att man primärt skall se denna s.k. sammanblandning som en tryckfrihetsfråga utan som nåogt av ett alster av en journalistisk skola och metodik. Jag har inte något emot att fru Wallentheim och herr Palm är ute för att bekämpa missbruk, utan givetvis anser jag att det är bra och på sin plats. Men det är därför inte nödvändigt att väcka tanken på ett dubbelt regelsystem. Jag har i all blygsamhet inför den nya utredningen om en massmedialag velat anlägga moteld mot den tankegången.

Herr talman! Under en följd av år har det från konstitutionsutskottet redovisats ett enhälligt dechargeutlåtande. Vi har haft vad som kallas för en administrativ granskning, och man har gjort stora ansträngningar för att nå enighet. Om värdet av denna administrativa granskning uttalade jag min mening förra året, och jag skall inte återkomma härtill. I år är det på en punkt som meningarna är delade. Det gäller formen för regeringens socialiseringsbeslut, och jag vill anföra några synpunkter på frågan om statens köp och startande av statliga företag. Vid många tillfällen har i riksdagsdebatten under det senaste året påtalats att regeringen har fattat beslut och vidtagit åtgärder som gått långt utanför det tillåtnas gränser och som långt tidigare än som skett borde ha förelagts riksdagen. Det har vid dessa tillfällen påpekats att det är riksdagen som skall fatta beslut och inte regeringen — och den ordningen är riktig. Vi som har denna uppfattning har inte kunnat underlåta att i någon form redovisa den i samband med dechargebehandlingen. Jag anser att det här är synnerligen berättigat med anmärkning. Men det är inte tillfredsställande att detta memorial kommer så sent under vårriksdagens slutskede, under vårsessionens näst sista dag. Orsaken härtill kan jag inte uttala mig om. Tidigare har det befunnits angeläget att dechargememorialet framlagts betydligt tidigare. När jag i konstitutionsutskottet tog upp denna fråga om startandet av en rad statliga företag och begärde utredning härom vid ett av utskottets allra första sammanträden i januari månad, så trodde jag att här skulle bringas bättre klarhet i hur det verkligen har gått till och vad som här har förekommit. Men på kansliplanet har det inte funnits något intresse för detta. I ett avsnitt som redovisades sent omsider förekom ett uttalande som jag gärna vill föra till kammarens protokoll, när nu behandlingen är så knapphändig. Jag anser det självklart att detta uttalande skulle ha kommit med i utskottets memorial. Jag citerar följande: ”Av den föregående redogörelsen framgår att regeringen har ansett sig kunna vidta långtgående åtgärder utan att avvakta vare sig utredningsbetän Ang. granskning av statsrådsprotokoll kanden och remissbehandling av dessa eller riksdagens ställningtagande. Berörda avtal i Kabioch Vitrumfallen har sålunda träffats innan två utredningar på läkemedelsområdet avlämnat sina betänkanden. Det ena betänkandet innehåller f.ö. förslag till grunder för ett statligt apoteksbolag, varom riksdagen förelades proposition först våren 1970. Riksdagen har sålunda inte fått möjlighet att förutsättningslöst och i ett sammanhang pröva hela frågan om statens insatser beträffande distribution av läkemedel. I fallet Uddcomb är de åtgärder som regeringen vidtagit eller medverkat till av än mer långtgående natur. Vid riksdagsbehandlingen hade företaget redan satt i gång sin verksamhet och t.o.m. antagit entreprenör och påbörjat arbeten för ett stort verkstadsbygge. Enligt utskottets mening har riksdagens behandling av ifrågavarande ärenden föregripits och försvårats genom de redovisade åtgärderna. I ärenden som föreläggs riksdagen har regeringen visserligen frihet att företa förberedande åtgärder, men förberedelserna får inte drivas så långt att riksdagens möjligheter att i full utsträckning pröva de framlagda förslagen inskränks.” Så långt ett citat från ett material som kom fram mycket sent i utskottet. Jag skall göra en jämförelse. Det var visserligen inget socialiseringsärende, men vi hade för ett antal år sedan ett stort dechargeärende som gällde ombyggnaden i Operahuset. Den gången sparades ingen möda för att klarhet och ljus skulle bringas över vad som förekommit. Men när det här gäller statsrådens olyckliga och oriktiga handlande under det senaste året, har det inte från utskottets sida funnits något intresse att bringa klarhet och ljus över vad som förevarit. Först i allra sista timmen kom den anmälan fram som nu föreligger och som slutar med att utskottet finner regeringens handlande anmärkningsvärt. Jag finner inte någon som helst glädje i att vara kritisk mot utskottsbehandlingen, men det är inte möjligt att vara något annat. Ett så knapphändigt utrett ärende, som ändå väckts i god tid, har jag aldrig tidigare varit med om. Det var säkert meningen att ärendet helt skulle glömmas bort. Först i allra sista minuten kom raderna fram under rubriken ”Övriga ärenden”. Att ärendet hamnat under den rubriken kan inte ha annan orsak än att man velat anmäla det som så obetydligt som möjligt. Det fanns framme en del sammanställningar om dessa statliga affärer vid utskottets sista sammanträde, och när vi voterade trodde åtminstone jag och en del andra att detta material i viss mån skulle ingå i utskottets utlåtande. Så har det inte blivit. Behandlingen av detta betydelsefulla och viktiga ärende är en besvikelse. Nu liksom tidigare finns all anledning att rikta en stark kritik mot den form varunder de här åsyftade socialiseringsföretagen har tillkommit. Att i utskottsmemorialet nämnes företagen Vitrum, Kabi och Uddcomb, måste ses som bara exempel. Det finns ett antal andra fall där regeringen handlat på liknande sätt. Vi kan bara nämna apoteksväsendets förstatligande, AB Statsföretag samt bildandet av ett särskilt bolag som tillsammans med amerikanska intressen skall tillverka sjukhusmaterial. Jag skall inte gå igenom hela denna katalog av statliga socialiseringsföretag och hur dessa företag tillkommit. Bara några ord om Uddcomb-företaget, som får vara belysande för dem alla. Händelserna har varit likartade.

I proposition nr 151 år 1969 redovisades hur man avtalat att rörelsen skulle bedrivas och hur styrelsen tagit ställning till olika frågor. Styrelsen hade utsetts långt innan riksdagen godkänt förslaget. Före riksdagsbeslutet gjordes omfattande undersökningar om en lämplig plats för denna nya industrianläggning. Platsen blev Karlskrona, och där sattes arbetet omedelbart i gång. Avtal träffades den 12 oktober 1969 med Karlskrona stad, två dagar efter lokaliseringsbeslutets offentliggörande sattes sprängningsoch röjningsarbetet i gång, några dagar därefter antogs huvudentreprenör; allt innan propositionen lämnats till riksdagen. Ja, brådskan var så stor att det efteråt varit kritik från naturvårdsmyndigheterna för att de inte fick vara med och säga sin mening om markens användning. I och med tillkomsten av Investeringsbanken och senare Statsföretag AB och andra för ändamålet bildade bolag har regeringen skaffat organ genom vilka riksdagen kan kringgås och har kringgåtts som beslutande myndighet. Detta är en ordning som vår alltjämt gällande författning inte känner till. Det talas ibland om att regeringen vill ha en bättre och starkare opposition, men genom att man kringgår riksdagen på detta sätt och genom att stora och viktiga ärenden alltför sent och bara för formens skull lämnas till riksdagen har man samtidigt omöjliggjort för oppositionen att fungera. Inte så underligt att det växer fram krafter i vårt samhälle vilka går emot demokratin och inte tror på dess värden, när regeringen går före med ”gott” exempel och handlar på detta sätt. Det är endast i medvetande om den maktställning som finns bakom regeringen i riksdagen som den kunnat använda den ordning som här tillämpats. Här är det makten som talar och inte en god parlamentarisk och demokratisk ordning i överensstäm melse med författningen. Om inte regeringen hade riksdagsmajoriteten bakom sig, så skulle man inte våga handla på detta utmanande sätt, där riksdagen bara har att godkänna bildandet av redan i gång varande bolag. När nu regeringen har makten, som man är så väl medveten om, varför kan man inte då visa den styrka och kraft som tydligen fordras för att följa gällande författningar? Jag tror att det vore möjligt att fatta beslut av detta slag även vid en sådan ordning. Det talas ibland om värdet och betydelsen av en stark regering, men den regering som på detta sätt går emot gällande författning och grundlag kan inte vara någon stark regering. Om inte gällande författning är användbar när man fattar socialiseringsbeslut, så är det författningen som skall ändras och inte regeringens handlingssätt. I de debatter som ägt rum om regeringens socialiseringsföretag har det sagts att om regeringen skall kunna handla effektivt måste man, som skett i en rad frågor, handla som om riksdagen inte existerade. Det måste som jag redan har sagt bli för formens skull, när ärendet lämnas till riksdagen långt efter att det avgjorts. Här har talats om en bättre effektivitet. Det har man också gjort i andra länder. Men där har talet om effektivitet många gånger lett till olyckliga resultat. Demokratin är litet tung att tillämpa. Men vi vill alla ha demokrati, och då får vi vara beredda att betala det pris demokratin kostar. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än att utskottsmemorialet lägges till handlingarna.

Herr talman! Årets dechargememorial innehåller till synes inga upplysningar av intresse. Det gör intryck av att vara endast en torr och närmast snusförnuftig handling. Men jag skulle vilja be kammarens ledamöter att bak Ang. granskning av statsrådsprotokoll om rubriker och torra konstateranden se de människoöden som där behandlas. Granskningen gäller statsrådsprotokollen och bl.a. de slumpvis tillämpade tvååriga dröjsmålen med protokollens offentliggörande. Det är svårt att här finna någon enhetlig regel. Nu tillämpas sekretessen för protokollen utan att ett egentligt sekretessintresse kan sägas föreligga. Med andra ord tillämpas inte offentlighetsprincipen i den omfattning som man borde ha rätt att kräva. Utskottet har som vanligt ägnat åtskillig tid åt att granska och dryfta dröjsmålen vid handläggningen av olika ärenden. I det sammanhanget vill jag peka på den iakttagelse som utskottet gjort vad det gäller försenade expeditioner. Där omnämns också ett aktuellt fall som gäller proposition nr 103 i år. I propositionen hänvisades till en lagrådsremiss som uppgavs ha beslutats den 20 mars, d.v.s. samma dag som propositionen avgavs. Trots vad statsutskottet säger i sitt utlåtande om att tillfredsställande redovisning för remissen lämnats fanns denna i själva verket inte tillgänglig i slutet av april, då jag genom riksdagens upplysningstjänst efterlyste den. Det har heller inte mig veterligt kommit något meddelande om remissen senare. Detta har utskottet uppmärksammat med hänvisning till att den oskrivna remissen gällde en reform som särskilt åberopats såsom skäl för en föreslagen förstärkning av förvaltningsrättsskipningen på länsplanet. Jag vill påstå att det är ett minimikrav från riksdagens sida att de handlingar som åberopas för ett beslut skall finnas tillgängliga. Skall riksdagen finna sig i att de inte ens är utformade, då är enligt min åsikt anspråkslösheten större än vad som kan sägas vara rimligt. Utskottet har, som jag nämnde, som vanligt ägnat åtskillig tid åt att granska dröjsmål vid handläggningen av olika ärenden. Det är i dessa frågor som jag menar att man för att förstå innebör den och vikten av granskningen skall hålla i minnet att det här gäller den enskilde medborgarens intresse. Ser man på dröjsmålen med remissbehandlingen av partsärenden finner man t.ex. att handläggningstiden vad det gäller remissvar från statens planverk normalt bör vara tre månader. I genomsnitt uppgår tiden dock till sju månader, enligt vad riksdagens revisorer förut påpekat. Av den tablå som återfinns i dechargememorialet framgår att handläggningstiden i många fall varit över ett år, ibland uppgått till närmare två år. De stickprov som utskottet redovisar talar sitt tydliga språk. Här kan man utan överdrift tala om omotiverade dröjsmål som vållar allmänheten stora utgifter och icke ringa obehag. Vid 1968 års granskning gjorde utskottet iakttagelsen att beslut i partsärenden ibland kunde dröja orimligt länge från det att ärenden remissbehandlats. Samma iakttagelse görs också i år. Här finner man i bilaga 5 en redogörelse för vissa stickprov som visar hur enskilda människor kunnat få vänta över ett, ibland två och i något fall fem år på besked. Man kan förstå vad det betyder — som i ett av de fall som redovisas — för en sjuk handikappad människa att vänta sju år på beslut om befrielse från en återbetalningsskyldighet på över 4 000 kronor. Inte heller krävs det, herr talman, mycken fantasi för att förstå att de tre skolkonsulenter, som väntade fem år på besked om överklaganden av entlediganden från sina tjänster, har vållats onödiga bekymmer för att inte säga lidanden. Direkt löjeväckande ter sig alla de remisser som fortfarande — trots att konstitutionsutskottet tidigare påtalat förhållandet — sker i ärenden som inte kunnat upptagas till sakprövning. Av de stickprov som redovisas framgår att ärenden sänts på remiss till ett par tre, någon gång sex å sju instanser och att man först därefter, sedan man på detta sätt remitterat ärendena, har konstaterat att de av olika skäl inte kunnat sakbehandlas. Att detta tar tid och sysselsätter många och framför allt vållar den enskilde både ekonomiskt avbräck och personliga lidanden är uppenbart.

I det förra fallet var avtal träffat den 17 september 1969 mellan staten och Apotekarsocieteten. Styrelseledamöterna hade av regeringen utsetts den 1 oktober. Först den 4 november fick riksdagen ta ställning till förslaget om förvärv av aktierna. Nog kan man tryggt konstatera att här blev riksdagens handläggning mer formell än reell. Beträffande Uddcomb kan noteras som minst sagt anmärkningsvärt, att innan riksdagen fick ta ställning till transaktionerna där hade schaktningsoch röjningsarbetet hunnit mycket långt i Karlskrona. Hade riksdagen något annat att göra än att formellt bekräfta vad som redan skett? Herr talman! Jag skall nöja mig med dessa korta konstateranden och har givetvis inget yrkande att ställa.

Herr talman! Som tidigare framhållits, har granskningsarbetet i år bedrivits på i princip samma sätt som under de närmast föregående åren. Granskningen har sålunda främst inriktats på ett mera systematiskt studium, som det står att läsa i utskottets memorial, av vissa frågor rörande administrativ praxis och ärendenas handläggning, och denna granskning redovisas i fem punkter. Granskningsarbetet har gett anledning till vissa yttranden och uttalanden. Även om dessa inte är särskilt många och inte heller särskilt spetsiga måste de tillmätas mycket stor betydelse, därför att i alla dessa fall utom i ett står ett enhälligt utskott bakom uttalandena. Vad gäller uttalandet under punkt 5 så har utskottets socialdemokratiska ledamöter inte kunnat biträda det. Detta är redan redovisat av herr Sveningsson och i någon mån även av fru Segerstedt Wiberg, vilket gör att jag inte kan finna någon anledning att ytterligare gå in på en redovisning.

Frågan om riksdagens möjligheter att reelt påverka viktiga ärenden får ju, med den konstitution vi har här i landet och är så rädda om, betecknas såsom ytterst angelägen. Jag har, herr talman, inte något yrkande utan hemställer att föreliggande memorial måtte läggas till handlingarna.

Herr talman! Kammaren börjar bli trött på att se mig i talarstolen, men jag lovar att det skall bli bättring från och med lördag! Dagens dechargebehandling är den sista i sitt slag. Från och med nästa år kommer ett annat institut att träda i stället till betydande del, nämligen misstroendeförklaringen, och det kommer att medföra avsevärda förändringar i riksdagens arbete samt åtskillig nyordning. Rätt använt kan institutet bli ett effektivt vapen för oppositionen liksom en belastning för regeringen. Eftersom regering och opposition bör växla — jag sade bör — kommer väl detta så småningom att fördela sig ganska jämnt. I årets decharge finns inte heller några politiska inslag av betydenhet, men detta innebär inte att man bör underskatta det arbete som ligger bakom memorialet och de påpekanden som däri görs. Det var t.ex. mycket intressant att få ta del av att det råder en så betydande oklarhet som det gör i fråga om = statsrådsprotokollens behandling när det gäller vad som är hemligt eller inte hemligt. Ännu viktigare är emellertid behandlingen av de enskilda ärendena inom regeringen. Som fru Segerstedt Wiberg påpekat, ligger bakom varje enskilt ärende en människas önskemål, förhoppningar och synpunkter. Det är därför dystert att behöva konstatera att remissvaren i sådana ärenden ofta blir så försenade. Det finns ärenden som ligger i åratal, som sjunker ner under dammet; och under tiden får den sökande vänta. Vad som här understryks om behovet av effektiv tillsyn från departementet, om att remisstiderna bör nedbringas och viss tid anges för svar, är viktigt i detta sammanhang. Det är också alldeles oundgängligt att sådana missförhållanden som förekommit inom statens planverk inte får fortsätta. Låt oss nu anta att remissen i alla fall kommer in till departementet. Hur blir då dröjsmålet med partsärendet i departementet? Även där är situationen i många fall otillfredsställande. Väntetider på upp till sju år och från tre år och uppåt är inte ovanliga, som framgår av berättelsen. Fru Segerstedt Wiberg har berört det kanske mest graverande fallet: den handikappade kvinnan som fick vänta på sin rätt under sju år och som under tiden utsattes för ekonomiska krav av en för henne omöjlig storleksordning till följd av att ärendet inte avgjorts i tid. Det finns också iakttagelser i detta värdefulla papper om hur av ren slentrian i vissa fall remiss sker trots att det är uppenbart att ärendet aldrig senare behöver sakbehandlas. Remissen har väl i sådana fall bara till syfte att ge en viss patina åt akten. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i de olika ärendena. Jag utgår från att man kommer att läsa memorialet omsorgsfullt i departementen. Jag utgår också från att åtgärder, punktinsatser, kommer att vidtas och att det blir en skärpt observans i fortsättningen. Är det nu så att Kungl. Maj:t är besvärsmyndighet och den avgörande i ett stort antal ärenden, får Kungl. Maj:t också se till att ärendena blir föremål för en riktig och rättidig behandling. Jag måste tyvärr säga, herr talman, att jag ibland, när jag läst materialet bakom detta utlåtande, funderat över vad konsulterna egentligen gör. Det är konsulternas uppgift att se till att det är ordning och reda i departementen i sådana här frågor. Och är konsulterna upptagna av alltför mycket allmänpolitiska sysslor för att ägna sig åt vad de verkligen borde göra, får statsministern se till att det blir en ändring. Med den reflexionen vill jag sätta punkt för detta korta inlägg i anslutning till årets uttalande.

Herr talman! Jag vill till att börja med instämma med herr Hernelius när han talade om att det nästa år blir en annan ordning i och med att vi får möjlighet till misstroendevotum. Vi har försökt tillämpa detta redan nu, och jag förstår att avsaknaden av det gamla är litet pinsam därför att man inte får samma dramatik som förut. Man försöker att leva kvar i det gamla och föra diskussionen från de utgångspunkterna om det memorial vi nu har lagt, som sysslar med administrativ praxis. Jag vill också säga att granskningen i utskottet och de avdelningar som där arbetat har skett förtroendefullt. Jag vill inte här ta upp någon diskussion om den beskrivning som herr Sveningsson gav av arbetet; den får vi klara av i utskottet. Jag beklagar dock om herr Sveningsson anser sig ha blivit illa behandlad. Det har i varje fall inte varit min eller övriga ledamöters eller tjänstemäns avsikt. Så har arbetet inte lagts upp, och sådan har inte heller andan varit när vi sysslat med dessa frågor. De påpekanden vi tidigare gjort, när vi började behandla frågan om administrativ praxis, har gett till resultat att man har ägnat ännu större uppmärksamhet åt dessa frågor. Jag har med mig en reaktion på detta från statsrådsberedningen år 1968. Det gällde då bl.a. ärendebalanserna. Man hänvisar till utskottet och framhåller vikten av en effektiv tillsyn från departementens sida av att remissvar avges i skälig tid. Denna skrivelse har gått ut till alla expeditionschefer och i den begärs också upplysning om varför det har förekommit dröjsmål. Denna skrivelse har följts upp av en liknande skrivelse den 28 april 1969 från statsrådsberedningen till expeditionscheferna och till chefen för utrikesdepartementets administrativa avdelning. Den gäller motivering av beslut och översändande av besluten till statsrådsberedningen. Där sägs också att man vill, i anledning av vad utskottet uttalat i 1969 års dechargememorial angående remissbehandling av ärenden, betona vikten av att frågan i vilken utsträckning och i vilken ordning remiss skall ske övervägs noggrant i varje ärende.

Också andra påpekanden har gjorts. Bakom det memorial som avlämnats står utskottet enigt, så när som på att det enligt vår mening har kommit in några ord för mycket på sidan 11, där det sägs att det är riksdagen som skall fatta beslut. Riksdagen har inte fråntagits rätten att fatta beslut i de ärenden som här har blivit aktualiserade. I december månad förra året, när riks dagen behandlade dessa frågor, anförde statsrådet Wickman att den som ogillade propositionen kunde föreslå att den måtte avslås. Det gjordes inte, utan diskussionen kom till rätt stor del att röra sig om handläggningen. Man bör kanske erinra sig att det här gäller ett tillvägagångssätt som används i praktiskt taget alla institutioner. Vi hade i veckan en fråga om att godkänna ett avtal som gällde 20 miljoner kronor. Det var en överenskommelse mellan televerket och L M Ericsson. Ingen sade ett skvatt om att det var fel handlagt! Vi hade för 14 dagar sedan ett ärende, som gällde att godkänna ett avtal på 7,5 miljoner. Ingen sade någonting. Jag nämnde i utskottet, och jag kan upprepa det här, att landsting och kommuner ofta träffar avtal under förutsättning av godkännande i den beslutande församlingen. Är meningen med den här viljeyttringen att sådana avtal inte skall få träffas i fortsättningen? Om det skulle bli på det sättet tror jag att det blir väldigt svårt att arbeta i fortsättningen. Socialdemokraterna i utskottet har inte funnit någon anledning att säga att detta är anmärkningsvärt. Det är inte ett ärendes storlek som avgör om det är anmärkningsvärt eller inte, utan hur ärendet har handlagts. Får man träffa ett avtal i förväg och underställa det den beslutande församlingen, eller måste den beslutande församlingen ge någon i uppdrag att sluta avtal? Tror någon att samhället skulle fungera på ett tillfredsställande sätt, om endast det sistnämnda tillvägagångssättet fick användas? Herr talman! Efter detta vill jag för min del hemställa att memorialet läggs till handlingarna med gillande av det som har anförts i den därtill fogade reservationen.

Herr talman! Utskottets ordförande vill inte bemöta den, som jag själv tyc Ang. granskning av statsrådsprotokoll ker, milda kritik som jag riktade mot handläggningen av detta ärende. Han uttalade bara, att har något varit som det inte borde vara, får vi klara upp det i utskottet. Jag vet inte hur detta skall klaras upp i utskottet efteråt — det är ju nu vi behandlar ärendet. Jag vill gärna framhålla att jag hyser all respekt för konstitutionsutskottets ordförande och det sätt varpå utskottet arbetar, men när det gäller handläggningen av just detta ärende sviktar respekten något. Jag vill ändå ställa den frågan till utskottets ordförande: Anser utskottets ordförande att ärendet har behandlats på ett riktigt sätt? Frågan om granskning av detta ärende väcktes i januari månad i vanlig ordning. Det begärdes att statsrådsprotokollen skulle infordras och att det skulle lämnas en utredning och redogörelse för ärendenas förberedande behandling i departementen. Vid utskottets sista sammanträde är sedan praktiskt taget ingenting uträttat mer än att dessa rader är skrivna under rubriken Övriga ärenden jämte ett litet material, som inte kom med i utskottets utlåtande. Utskottets ordförande föreslår att vi kan göra som statsrådet Wickman vid något tillfälle har rått till, nämligen avslå förslagen, om vi har möjligheter därtill. Men vi kan inte handla hur som helst. När ett ärende drivits så långt och arbetet med att bygga en stor verkstad har påbörjats, kan vi inte yrka på avslag. Men såsom jag sade i mitt första anförande tror jag att man kan socialisera och skapa statliga företag efter andra riktlinjer. Jag vill än en gång ha sagt att det är lagen som skall ändras, om den inte är lämplig och användbar när socialisering ovillkorligen skall ske. Sedan vill jag påminna om att för landsting och kommuner gäller inte någon grundlag. I det fallet har vi i konstitutionsutskottet inga ärenden att granska. Nej, genom att regeringen har en sådan majoritet bakom sig, har riksdagen i dessa ärenden och en del andra fått allt mindre att säga till om.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande åberopade herr Wickmans uttalande att vi kunde ha yrkat avslag på propositionen om Uddcomb. Men, herr Georg Pettersson, när man hade sprängt bort större delen av den halvö vid Karlskrona som var aktuell i sammanhanget, hur skulle vi ha återställt den? Herr talman! Jag hemställer att utskottets memorial med gillande lägges till handlingarna.

Herr talman! De allmänna underrätterna inom vårt domstolsväsende befinner sig mitt uppe i en reformperiod. Vid fjolårets riksdag beslöts om en enhetlig underrättsorganisation med nya domförhetsregler. I år har riksdagen redan beslutat att från tingshusbyggnadsskyldige och rådhusrättsstäderna avlyfta bördan att hålla lokaler. Första lagutskottet har nu behandlat den proposition där det föreslås vissa villkor och bestämmelser i samband med att kostnaderna för lokalhållningen för de allmänna underrätterna övertas av staten. Huvudregeln när det gäller tingshusbyggnadsskyldige föreslås bli att staten övertar alla deras tillgångar och skulder men sedan även svarar för alla förpliktelser som åvilar dessa specialkommuner. I fråga om rådhusrättsstädernas lokaler innebär förslaget att staten får hyresrätt under en tioårsperiod och att städerna under denna tid betalar ett årligt bidrag, som motsvarar städernas nuvarande kostnader. Detta kommer givetvis inte att skapa någon millimeterrättvisa, vare sig mellan de olika tingshusbyggnadsskyldige eller mellan dessa och rådhusrättsstäderna. Men med hänsyn till de förhandlingar som man från statens sida är beredd att föra med kommun, vilken kommit i ogynnsam situation i jämförelse med andra kommuner, kan förslaget godtagas. I samband med propositionen har väckts motioner, i vilka bla. yrkas att staten skall erlägga vederlag för den egendom som tas om hand från tingshusbyggnadsskyldige. I vissa motioner talas om att staten här är i färd med att konfiskera egendom. Dessa påståendden torde dock ge uttryck för vad man närmast skulle vilja rubricera som viss begreppsförvirring från motionärernas sida. Hade det varit fråga om att staten skulle ta hand om dessa tillgångar men att kommunerna liksom tidigare skulle få svara för kostnaderna för lokalerna så hade påståendet varit i någon mån verklighetsbetonat. Nu innebär dock förslaget att staten från och med den 1 januari 1971 övertar även tingshusbyggnadsskyldiges framtida kostnader. Jag kan nämna ett par siffror, som ger ett begrepp om vilka värden det här rör sig om. De tingshus som övertas från tingshusbyggnadsskyldige är taxerade till 71 miljoner kronor; inventarierna har ett uppskattat värde av 14,5 miljoner kronor; i fondmedel och bankmedel finns 38 miljoner kronor samt i skulder 14,3 miljoner kronor. Detta gör att summa tillgångar är 112 miljoner kronor, om man räknar med taxeringsvärdena. Räknar man med brandförsäkringsvärdena för tingshusen blir tillgångarna 251 miljoner kronor. Trots att detta är ganska mycket pengar kan man inte påstå att det är lukrativa tillgångar som staten här lägger sig till med. Den beslutade domkretsreformen för nämligen med sig ny-, omeller tillbyggnader av ett stort antal tingshus. Kostnaderna härför beräknas överstiga 100 miljoner kronor. På grund av de förpliktelser som staten övertar från tingshusbyggnadsskyldige blir det därtill årliga driftkostnader med minst 12 miljoner kronor. Allt detta är utgifter som kommunerna slipper undan genom att staten blir ansvarig för lokalerna. Fråga är om det inte vore riktigare att tala om något av en konfiskering av egendom ifall det nu skulle bli så som utskottsmajoriteten vill, nämligen att dessa medel skulle fördelas på kommunerna och användas för andra uppgifter än dem för vilka de blivit uttaxerade av specialkommunen. Så brukar det inte gå till i kommunala sammanhang, utan medlen brukar användas till de uppgifter för vilka de blivit uttaxerade. För skattebetalarna blir det enligt förslaget i propositionen ingen annan skillnad än att de efter 1971 får betala byggnadsoch driftkostnaderna för 1okalerna över den statliga beskattningen, medan dessa tidigare debiterats via kommunalskatten.

Det skulle faktiskt bli följden av ett bifall till utskottets förslag. Detta kan inte vara rimligt, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! I propositionen om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna har förutsagts att lokaler och inventarier, som nu nyttjas av underrätterna, skall övertas av statsverket utan vederlag. Detta är huvudregeln, men i vissa fall kan sådana omständigheter föreligga att ersättning skäligen bör utgå. Departementschefen har i sitt yttrande berört dessa särfall och sagt att han förutsätter att frågor av denna art skall kunna lösas förhandlingsvägen.

Utskottet säger i sin motivering för ändringsyrkandet att kritiken mot propositionen i väsentliga avseenden är starkt motiverad och att en sådan lösning, som föreslagits i propositionen, redan på principiella grunder är mindre tilltalande. Men är det verkligen så?

Genom att statsverket övertar dessa skyldigheter befrias de hittillsvarande lokalhållarna från kostnader som årligen uppgår till många miljoner. De lokaler och inventarier som staten övertar skall även framdeles, med några undantag, användas för samma verksamhet som tidigare, och det enda som sker är att de nuvarande lokalhållarna befrias från de kostnader som de för närvarande har. Min syn på den här frågan, sedd i sin helhet, är kort uttryckt följande. Underrätterna skall precis som nu med några få undantag framdeles bruka de lokaler och inventarier som ställts till deras förfogande. Den ändring som sker är att statsverket övertar ansvaret för kostnaderna för lokaler, inventarier m.m. Därför anser jag det fullt riktigt att statsverket också utan vederlag får överta ifrågavarande lokaler, inventarier och dylikt. I det fåtal fall där särskilda omständigheter förefinns, som kan ge skäl till annan bedömning, får problemet, som departementschefen förutsatt, lösas förhandlingsvägen. I utskottsutlåtandet finns en hänvisning om hur det i motsvarande fall vid tidigare huvudmannaskapsreformer förfarits vid överlåtelse till statsverket av fastigheter och inventarier, t.ex. vid förstatligandet av polisväsendet. Den som läser detta i utlåtandet utan att ha närmare kunskap om vad som i verkligheten skedde, kan lätt få uppfattningen att staten då också ersatte kommunerna för värdet av inventarierna. Så var inte fallet, utan staten övertog alla inventarier, bilar, telefoner och polisutrustning utan vederlag. Då var det ändock fråga om mycket höga värden. Vad som nu föreslås står således i princip inte i strid mot förfarandet vid tidigare huvudmannaskapsreformer. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som finns fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Vi har redan tidigare i år fattat principbeslut om övertagandet. Jag har anledning att här upprepa vad jag vid den tidigare behandlingen framhöll, nämligen att det var olämpligt att fatta beslut i principfrågan utan att veta de ekonomiska och andra konsekvenser som beslutet föranledde. Här har nu framkommit starka skäl för att staten icke skall utan vederlag överta befintliga tillgångar utan i stället inlösa dem från vederbörande kom muner. Det rör sig om tillgångar av storleksordningen 200 miljoner kronor, varför frågan inte är utan betydelse från statsfinansiell synpunkt. Att denna fråga bort prövas samtidigt med principfrågan synes obestridligt. Tingshusbyggnadsskyldigheten på landet har, som redan framhållits, sedan länge fullgjorts av specialkommuner som haft att utdebitera medel enligt samma regler som gäller för den allmänna kommunalskatten. I praktiken har det varit så att man härför tagit i anspråk några ören av den skattesats som eljest skulle uttagits av vederbörande primärkommun. Städer med rådhusrätt har sedan gammalt helt bekostat sina domstolar, och sedan dessa förstatligats för några år sedan har städerna fortfarande haft att tillhandahålla lokaler för rådhusrätterna. Där har emellertid kommunerna själva i allmänhet äganderätten till sina byggnader. Beslutet att kostnadsansvaret för 1okalerna från nästa års ingång skall övertas av staten är fattat, men vi har att bestämma om formerna och villkoren för detta övertagande. I propositionen föreslås, som tidigare nämnts, att staten utan vederlag skall tillägna sig realtillgångar och penningmedel som tingshusbyggnadsskyldige anskaffat eller hopsamlat för att för framtiden fullgöra lokalhållningsskyldigheten. Principiellt är det då naturligt att staten som för framtiden åtagit sig det ekonomiska ansvaret också svarar för alla kostnader som avser tiden efter övertagandet. I de fall där det är fråga om förhyrda lokaler, kommer automatiskt alla kostnader för framtiden att falla på statsverket, men har man ett kanske till fullo betalt hus, blir kostnaderna i fortsättningen obetydliga på grund av att de kommunala intressenterna redan på förhand betalat kostnader som egentligen avser förhållanden långt framme i tiden. Propositionsförslaget är sålunda närmast ett uttryck för statens övertag över kommunerna genom innehav av den yttersta makten i samhället. Det kan möjligen sägas att det är av mindre betydelse om medborgarna bekostar dessa lokaler via kommunalskatten eller via någon form av statlig skatt. Men bortsett från att skatterna är olika konstruerade och således drabbar olika, föreligger i detta fall förhållanden som gör att den föreslagna metoden kommer att drabba olika kommuner på ett mycket orättvist sätt. Situationen är allmänt sett mycket varierande, bl.a. beroende på om man har ett gammalt uttjänt tingshus eller ett nybyggt, modernt. I vissa fall har man samlat betydande fonder för planerade nybyggen. Olika politik har också förts i fråga om låneeller skattefinansiering. Förslaget innebär sålunda att vissa kommuner, som utdebiterat högre skatt för att lätta bördan i framtiden, får avstå stora tillgångar, medan andra kommuner, som inte kan redovisa nämnvärd nettobehållning, slipper lindrigare undan. Vissa specialfall kan anföras för att ytterligare understryka dessa synpunkter. I många fall kommer tingshusen inte att i fortsättningen användas för domstolsändamål, men de är användbara för kommunala förvaltningsändamål. Då kan vederbörande kommun bli tvungen att från staten inköpa en byggnad som en gång uppförts för kommunala medel. I ett par fall har tingshus byggts särskilt stora för att bereda utrymme för statliga myndigheter, i vissa fall sådana som inte alls har med domstolsväsendet att göra. Som exempel kan nämnas Solna, Visby och Huddinge. Det är fråga om hus som helt nyligen byggts för många miljoner kronor. I dessa fall kommer staten, i varje fall i den mån eventuella lån är inlösta, att utan vederlag tillägna sig med kommunala medel uppförda förvaltningslokaler för annan statlig verksamhet. Det talas visserligen om särskilda förhandlingar i sådana fall, men förhandlingssituationen är uppenbarligen inte gynnsam för kommunerna. Vi vet hur det är t.ex. på löneområdet. Det fordras att det skall finnas ett alternativ som framförs från statens sida för att det skall bli tal om förhandlingar i egentlig mening. Om en kommun efter eller vid statens övertagande av lokalhållningsskyldigheten sammanläggs med en rådhusrättsstad, t.ex. Huskvarna som nästa år kommer att ingå i Jönköping, indras det med kommunalskattemedel uppförda tingshuset, och därjämte får invånarna bidra med de lokaler som kommer att förhyras i rådhuset. I andra fall blir vissa kommuner genom det nya systemet särskilt gynnsamt ställda. Det gäller framför allt de städer som under senare år lagts under landsrätt. Jag tänker bl.a. på Kristianstad, Nyköping och Landskrona. Där används, eventuellt jämsides med lokaler i äldre domsagotingshus, lokaler i städerna tillhöriga rådhus. Här blir 3 § i den föreslagna lagen tillämplig, d.v.s. kommunen skall upplåta hyresrätt till lokalerna på tio år men mot full hyra och utan skyldighet att som gäller för städer med rådhusrätt betala kostnadsbidrag till staten under tio år. Skyldighet att avstå egendom gäller i detta fall endast inventarierna. Som motiv för propositionens förslag om vederlagsfritt övertagande har anförts huvudsakligen metodens administrativa enkelhet och statsfinansiella fördelar. Ja, det är klart att det från statens synpunkt är fördelaktigt att bara lägga beslag på egendomen, men den administrativa enkelheten får, som framgår av det sagda, köpas till ett dyrt pris i form av stora orättvisor kommunerna emellan. Enligt utskottets majoritet kan det inte innebära någon större svårighet att utjämna orättvisorna genom ett värderingsförfarande grundat på tanken att den i princip kostnadsansvarige skall svara för de kostnader som belöper på respektive ansvarstid. Om man vill ha en övergångstid för att jämna ut den kostnadsöverföring som det här är fråga om, vore det rimligt att under samma tid och kanske med avtrappning tala om ett bidrag år efter år, men det bör i så fall vara likformigt över hela fältet. Det fordras endast tämligen enkla ändringar i propositionens lagtext för att åstadkomma detta resultat. Fördelningen av vederlagssummorna behöver inte heller föranleda bekymmer. Det är naturligt att pengarna fördelas mellan de berörda kommunerna i förhållande till antalet skattekronor enligt 1971 års taxering. De kommer då i stort sett samma skattebetalare till godo som en gång betalat in dem. Den logiska konsekvensen av denna lösning är att rådhusrättsstäderna befrias från skyldighet att betala kostnadsbidrag för tiden efter nästa års ingång. Det är väl riktigt som det har sagts här att reformen som helhet innebär en avlastning av vissa utgifter för kommunerna för framtiden.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

Herr talman! Huvudargumenten i propositionen har varit att det i sak endast är fråga om att byta huvudman och att det därför inte är något anmärkningsvärt att staten övertar tillgångarna. Det anförs vidare att om ersättning skulle utgå, skulle denna ofta komma andra till godo än dem som bidragit till tillgångarnas hopsamlande, varjämte tillgångarna i fortsättningen heller inte skulle komma rättskipningen till godo. På ett sätt ligger det en del i att det är logiskt att staten övertar tillgångarna när man nu byter huvudman. Som herr Alexanderson framhållit är det dock inte så enkelt. Det är ju inte enbart hus och de tillgångar för domstolsverksamheten som staten tar i anspråk. Förutom fonder och bankmedel vill man även ta i anspråk fastigheter, som förvärvats för framtida reservändamål och även personalbostäder, såväl då de ligger i tingshus som i andra fastigheter eller utgörs av bostadsrättseller hyresrättslägenheter. Man vill också — och det förefaller märkligt — överta diverse egendom, t.ex. tingshus som inte längre används för domstolsverksamhet, klockstaplar på förutvarande tingsplats, markområden med minnessten m.m. Det är ju en hel del tillgångar som inte är direkt förknippade med rättsskipningsverksamhet. Man säger nu att vad som här föreslås ske inte är något helt nytt, och man hänvisar till vad som skedde när staten övertog väghållningen. Den parallellen torde inte hålla. Vilka fasta tillgångar Övergick till staten i och med övertagandet av väghållningen? Om man räknar vägarna till fasta tillgångar, så har det då det gällde häradsvägarna i stor utsträckning varit fråga om Sockensamfälligheter. Där gällde då lagen om vägrätt, och alla de vägar som inte längre används för sitt ändamål tillföll ägaren — sockensamfälligheten. Inte heller har alla de stora utmål som finns lagda kring vägarna på något sätt tagits i anspråk av staten. Jämförelsen håller därför inte. Vad gäller polishus säger herr Lar: fors, att inventarier, bilar, telefon etc skall övertas av staten utan vederlag men det är meningen att såväl byggnader som mark skall inlösas.

Jag kan bidra med ett exempel, där jag haft tillfälle att protokollsmässigt följa utvecklingen. Och om man inte i det fallet kan beteckna övertagandet av tillgångarna som stötande, då vet jag inte vad man skall ta till för att något skall anses stötande. Den tingshusbyggnadsskyldigekrets, som jag tänker på, började sitt arbete under senare delen av 1800-talet. Man fick ett åläggande från länsstyrelsen att uppföra en byggnad, som skulle innehålla tingssal och häradshäkte — eller kronohäkte som det också kallas. Det var allt som lagenligt ålades vederbörande att bygga. Som i många andra fall bestod detta tingslag av flera kommuner: en storkommun och några mindre kranskommuner. Den större kommunen hade stort behov av ett kommunalhus. Man kom till slut överens om att lösa frågan på följande sätt. De kringliggande kommuner som ingick i tingslaget skulle bidra med den del av kostnaderna som åtgick för uppförandet av tingssalen och häradshäktet. Den övriga delen av byggnadskostnaderna skulle betalas av den kommun där tingshuset kom att ligga. Huset byggdes väsentligt mycket större än vad som var nödvändigt för domstolsverksamheten. Kostnaden för byggandet av tingssal och kronohäkte begränsade sig till kanske en fjärdedel av den totala kostnaden. Det byggdes lokaler som man brukar ha i ett kommunalhus, provinsialläkarmottagning, bostad för provinsialläkaren och lokaler för polisen. Men i dag betraktas allt detta som tingshus. Det innebär att vad denna kommun en gång ensam betalade för att få, nämligen kommunalhus, plats för provinsialläkare, bostad för honom, polishus etc., nu utan vederlag skulle övergå till staten. Förhållandet kan vara detsamma på andra håll. Jag vet att i fler tingslag än det jag nu nämnt har man byggt hus som förutom att vara tingshus även inrymmer lokaler för kommunala behov. I sådana fall som jag här berört torde det vara uppenbart att staten direkt övertar kommunala tillgångar.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

Herr talman! Jag skall fatta mig kort och inte på något sätt dubbelköra de argument som utskottets ordförande och nu senast herr Nilsson har anfört. Jag instämmer helt i dem. Anledningen till att jag tar till orda är att jag tillsammans med herr Mossberger i denna kammare har framburit en motion i vilken vi reagerar mot de principer som föreslagits för övertagandet av dessa lokaler. Jag vill antyda att det inte är ett renodlat oppositionsintresse så till vida att det skulle vara enbart partier som står utanför regeringen som har reagerat. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på det. Låt mig därtill helt kort säga att rättvisan naturligtvis hade krävt att alla lokaler blivit inlösta. Det är att se det litet för mycket från ovan som regeringen och utskottsreservanterna gör. Det förekommer stora skillnader från fall till fall. Jag skulle också vilja rubricera denna fråga såsom orättvis gentemot glesbygderna, framför allt därför att detta sker i nära anslutning till den ändrade domstolskretsindelningen. Nedläggningarna har gått ut över områden med glesbebyggelse och bygder med svagt skatteunderlag. Situationen är där den att man måste släppa till sina lokaler utan ersättning kanske ändå i vissa fall också — på grund av sammanläggning med städer — betala årlig ersättning under åtminstone tio år framåt i tiden. Det sker alltså en dubbel orättvisa här, jag kan inte underlåta att framhålla detta. Att en inlösen inte skulle kunna ske av statsfinansiella skäl är också alldeles orimligt. Det blir inte billigare på något sätt om man tar lokalerna utan vederlag.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
Herr talman! Herr Axel Kristiansson rubricerade förslaget om statens övertagande av lokalhållningen i förevarande fall såsom en särskild orättvisa för glesbygderna och landsbygdskommunerna. Jag vill inte riktigt hålla med honom om detta, ty om det nu när det gäller att täcka dessa kostnader, blir en övergång från kommunal till statlig beskattning kommer detta att innebära en fördel för de mindre kommunerna, landsbygdskommunerna och även för de lägre inkomsttagarna. Visserligen är det så att utdebiteringen till tingshusbyggnadsskyldige inte gäller många ören per skattekrona, men vid en jämförelse mellan denna utdebitering och den statliga skatten finner man dock att det nya finansieringssystemet i fortsättningen innebär en fördel för landsbygskommunerna. Herr Kristiansson var sedan inne på frågan om domkretsindelningen. Men det är ju en sak som redan beslutats här i riksdagen, och det finns därför ingen anledning för oss att diskutera den i detta sammanhang. Jag föreställer mig att det när det gäller det exempel som herr Nilsson anför särskilda underhandlingar kan tas med staten. Det har nämligen klart sagts ut att det kan bli fråga om någon form av utjämning för den händelse en kommun skulle ha sådana tillgångar i byggnader, fonder etc. att detta uppenbarligen skiljer sig från medeltalet för andra kommuner. Meningen är ju inte att en sådan kommun på något sätt skall komma i ett sämre läge än andra, vilket även utskottet har understrukit. Jag tycker vidare att det är felaktigt att försöka mobilisera upp en motsatsställning mellan kommunerna och staten i dessa fall, ty för skattebetalarna blir övergången till statlig finansiering naturlig. Det verkliga alternativet är ju, som herr Alexanderson framhöll när han erinrade om att vi tidigare under denna riksdagen fattat principbeslut om att staten skall överta lokalhållningen, att tingshusbyggnadsskyldige och rådhusen i städerna alltjämt skulle ha kvar lokalhållningen. Det är bekant att särskilt personalen vid domstolarna inte haft någonting att invända mot att tingshusbyggnadsskyldige fått fortsätta att vara lokalhållare. Det är ju ett system som har fungerat tillfredsställande, och detta hade då varit ett hållbart alternativ. Men om vi jämför de båda system det här gäller, innebär det nya finansieringssystemet en fördel för de landsbygdskommuner, som herr Kristiansson talade om. Det har tidigare sagts att det inte kan bli fråga om någon millimeterrättvisa. Det går heller inte att åstadkomma en sådan rättvisa, om fondmedel och andra värden skulle fördelas ute bland kommunerna. Om man skulle sträcka sig så långt att man inte bara skulle fördela dessa värden bland kommunerna, utan även tänker sig att fördela medlen bland invånarna, skattebetalarna, ute i de olika kommunerna, tror jag att det kommer att bli ännu svårare att åstadkomma någon rättvisa. Människor flyttar från en kommun till en annan, och ungdomar som växer upp har ju bidragit med skatten bara under några år. Så i det fallet tror jag nog att det skulle bli synnerligen svårt att åstadkomma verklig rättvisa. Vad beträffar kommunen som sammanförts med en rådhusrättsstad blir det väl ändå på det sättet att människorna där får behålla sitt rådhus, vilket kan vara ett värde även ur kulturell synpunkt. Då blir det ju en kompensation för invånarna på så sätt att de får känna med sig att de är delägare i rådhuset.

Herr talman! Herr Svedberg sade att vi inte skall diskutera den ändring av domkretsindelningen som gjordes i fjol, och det är ju riktigt. Men då är det ju också riktigt, herr Svedberg, att inte så att säga cleara fördelarna med att staten övertagit huvudmannaskapet mot överlåtandet av lokalerna. Jag sade att det här är en glesbygdsfråga, och det är det när det gäller 1okalerna. Det finns områden där man får lämna ifrån sig lokalerna men ändå på grund av sammanläggning får betala en kostnad under flera år framåt. Den kostnaden tas givetvis inte ut bara i den gamla rådhusstaden, utan den slås ut över hela kommunen. Det måste innebära en orättvisa som går ut över medborgarna i dessa bygder.

Herr talman! Herr Svedberg talade om glesbygdsfolket och ansåg att om man förde över kostnaderna på statsverket, så skulle det snarast gynna befolkningen i glesbygderna med hänsyn till konstruktionen av statsskatt och kommunalskatt. Jag tror att herr Svedberg då har stannat i äldre förhållanden, när den starkt progressiva statsskatten var den väsentliga finansieringsformen för staten. Vi har nu emellertid kommit därhän att mervärdeskatten betyder väl så mycket, kanske mera, och den är ju mindre progressiv än till och med kommunalskatten. Herr Svedberg talade också om själva övertagandet och nämnde helt riktigt att man har varit nöjd med det system som har fungerat, och han hoppades att det skulle bli bra i fortsättningen också. Jag kan inte underlåta att i sammanhanget säga att vi redan nu har märkt olägenheterna av den statliga myndigheten byggnadsstyrelsen, som har börjat syssla med dessa frågor. Den har visat en skrämmande okunnighet om vad som krävs av en tingshusbyggnad, hur den skall vara ordnad o.s.v. Det har utgivits en promemoria, som jag har fått titta på och som visar att de gamla tingshusstyrelserna var åtskilligt mera kunniga och välförfarna på området.
Herr talman! Herr Svedberg sade att frågan skall kunna lösas genom förhandlingar. Kvar står i alla fall att kommunerna skulle komma i den situationen att de finge lösa tillbaka sina egna tillgångar av olika slag. Det står ju ”kompensation” när det gäller fonderna. Obestridligt är att till staten överförs tillgångar som är av rent kommunal karaktär. Detta måste väl ändå betraktas som stötande.

Herr talman! Jag tycker nog att man fastnar alltför mycket vid kravet på ersättning när det gäller tingshusen och inventarierna. Man glömmer bort vad jag förut framhöll, nämligen att det är fråga om en reform, där staten övertar kostnaderna för all framtid inte bara för det årliga underhållet utan även för de framtida investeringarna. Bara under de närmaste åren uppgår kostnaderna för renovering samt tilloch ombyggnad av lokaler till ungefär 100 miljoner kronor. Dessa kostnader behöver tingshusbyggnadsskyldige inte betala, eftersom de övertas av staten. Någon millimeterrättvisa kan man väl knappast komma fram till i ett sådant här ärende. Inte heller om staten skulle betala vederlag, tror jag att så skulle bli fallet. Värdet av de lokaler som används av de allmänna underrätterna uppgår till cirka 200 miljoner kronor. Jag vill minnas att herr Alexanderson nämnde den siffran. Skulle vi tänka oss att fördela dessa 200 miljoner kronor på de primärkommuner vi kommer att ha efter kommunsammanläggningen, kommer vi fram till en summa av mindre än en miljon kronor per kommun. Så skall vi inte räkna. Det kan jag hålla med om. Men jag gör det såsom ett tankeexperiment för att ange storleken av det belopp det kan bli fråga om. Mot detta står att tingshusbyggnadsskyldigheten försvinner. även den kommunala utdebiteringen till tingshusen försvinner för all framtid. De kommuner — vi må kalla dem glesbygdskommuner — som inte har så stort skatteunderlag kommer att få lättnader på detta sätt. Det största skatteunderlaget finner vi oftast i städer och andra tätorter. Helt naturligt får dessa då påta sig en större del av kostnaderna för underrätternas lokaler.

Herr talman! Jag tänker inte förlänga debatten, men när herr Nils Nilsson ansåg det vara stötande att staten omhändertog de medel som var uttaxerade för kommunala uppgifter, måste man reagera. Dessa medel är uttaxerade för domstolsändamål och kommer att användas härför även i fortsättningen i och med att staten övertar lokalhållningen. Skulle kommunerna erhålla medlen som någon slags återbäring, blev de överförda till andra uppgifter. När man anvisar medel för speciella uppgifter, skall medlen även användas för de uppgifterna. Så blir också fallet här. Utskottets ordförande ansåg att samhället har förändrats. En sådan här kostnad utslagen på den statliga beskattningen har inte samma skatteutjämnande effekt och är inte till samma fördel för de mindre kommunerna och landsbygdskommunerna som tidigare. Det kanske kan vara sant att det finns tentenser i den riktningen. Men vi får väl ändå hålla med om att rättvisan blir större beträffande kostnadsfördelningen, om staten sköter finansieringen.